Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om den svenska regeringen kommer att bidra med katastrofbistånd till Vietnam till följd av orkanen Nancys härjningar. Den 19-20 oktober i år utsattes de norra delarna av centrala Vietnam — som ofta drabbas av tyfoner — för en kraftig storm med en vindhastighet på 30 meter per sekund. Tyfonen uppges vara den hårdaste som uppmätts i mannaminne. Enligt uppgift från FN:s katastrofkontor berördes ca 1,3 miljoner invånare främst i provinserna Nghe Tinh och Thanh Hoa. Nära 300 människor dödades. Ca 70 000 hus förstördes, och antalet hemlösa beräknas till nära 200 000 personer. 137 000 hektar risodlingar utsattes för kraftiga översvämningar. Vidare förstördes hundratals skolbyggnader, sjukhus, 3 fabriker, livsmedelslager, verkstäder, båtar liksom vägar, bevattningssystem, dammar och elledningar. Tyfonen, som drabbade provinserna just i början av skördetiden, beräknas ha orsakat ett skördebortfall motsvarande ca 300 000 ton otröskat ris. Den vietnamesiska regeringen har riktat en vädjan till det internationella samfundet om bistånd. I första hand efterfrågas livsmedel, konstgödning, utsäde, kläder, tyg, papper, asfalt, korrugerad plåt, antibiotika och medicinsk utrustning. Såväl FN:s katastrofkontor som Internationella röda korset har efter besök i de drabbade provinserna uppmanat omvärlden att lämna katastrofbistånd till Vietnam. Svenska röda korset och Rädda barnen har under den gångna veckan inkommit med resp. aviserat framställningar om bidrag från regeringen för katastrofinsatser i Vietnam. Framställningarna avser främst insatser i form av leveranser av livsmedel och medicinsk utrustning. UD:s och SIDA:s katastrofgrupp, som sammanträder inom kort, kommer att pröva dessa framställningar och lämna förslag till åtgärder.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Som utrikesministern mycket riktigt framhåller är orkanen Nancy den värsta som drabbat Vietnam i mannaminne. Vi vet, herr talman, att Vietnam är ett mycket fattigt land. Vi vet att Vietnam fortfarande lider av USA:s bombningar och härjningar. Vi vet att det område som främst drabbades av orkanen Nancy ligger mellan 17 och 20 breddgraderna, dvs. i den del av Nordvietnam som USA fortsatte att bomba under det s.k. partiella bombstoppet. Vi vet också att USA inte har följt fredsöverenskommelsen — USA har inte lämnat ett öre i bidrag till Vietnam. Utrikesministern svarar egentligen inte på min fråga. Han säger att UD:s och SIDA:s katastrofgrupp kommer att pröva framställningar och lämna förslag till åtgärder. Min följdfråga blir naturligtvis: Kommer dessa framställningar — som jag förutsätter inkommer — att prövas i positiv riktning? Jag har helt enkelt frågat: Kommer Sverige att bidra med katastrofbistånd? Jag är klar över att Sverige inte kan täcka hela det belopp som erfordras — det vore naturligtvis orimligt — men vi kan åtminstone bidra något till att lindra den nöd som uppstått efter Nancys härjningar. Är Sverige berett att i andra internationella sammanhang trycka på för att Vietnam skall få ytterligare pengar till att täcka katastrofens kostnader?
Herr talman! Det är riktigt, som Eva Hjelmström säger, att jag inte har svarat direkt på frågan om framställningarna kommer att beviljas. Det beror på att jag inte bör föregripa den särskilda katastrofgruppens rekommendationer. Men låt mig för egen del svara att jag ser positivt på att katastrofbistånd lämnas.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat vilken omfattning den svenska vapenexporten till Indonesien har. Exporten av krigsmateriel till Indonesien under tiden januari t.o.m. juli i år uppgår till 80 milj.kr. Under åren 1978-1981 utgjorde den totala exporten av krigsmateriel till Indonesien i genomsnitt drygt 60 milj.kr. per år. Dessförinnan under 1970-talet förekom praktiskt taget ingen export. Alltsedan år 1978 består exporten av luftvärnsmateriel och till en mindre del av antiubåtsvapen.

Herr talman! Jag tackar utrikesoch handelsministern för svaret på min fråga. Den självklara och logiska följdfrågan är givetvis om statsrådet anser att denna export till Indonesien är förenlig med de svenska bestämmelserna för krigsmaterielexport. Indonesien är ju inte vilket land som helst i dessa sammanhang. 1965 fick man en militärdiktatur där, som på så många andra ställen. Det var ett blodigt agerande, det skedde väldigt hårda utrensningar, mycket stora procedurer med avrättningar av framför allt vänsteroppositionen i Indonesien. Allt detta har sedan fortsatt. Vad som är mycket mera allvarligt i detta sammanhang är det som hänger ihop med Östtimor. Vi har haft den frågan uppe många gånger med andra handelsministrar och statsråd. 1975 invaderade alltså Indonesien, mot alla internationella rättsregler, den del av Timor som nyss hade utropat sig som självständig från portugisisk kolonialism. Sedan dess har det alltså pågått ett krig där. Sverige har, som framgår av svaret, sålt vapen dit trots att kriget har pågått. Sverige har under borgerlig regeringstid — jag tror det var 1980 — inträtt i den stödgrupp som finns, International Governmental Group for Indonesia, med USA som ledande stat. Svenska företag, närmast Bofors, har skickat handelsdelegationer till Indonesien. Indonesisk militär har varit i Sverige och tittat på svenska vapen för ytterligare inköp. Frågan om Östtimor kommer vi att behandla om någon tid här i kammaren, när vår motion kommer upp till behandling. Den socialdemokratiska regeringen har ju i klar strid mot sina tidigare propåer på nytt lagt ned sin röst i FN när det gällt Östtimor. E Vad som är intressant nu är om Lennart Bodström skall sälla sig till den långa rad av handelsministrar och utrikesministrar, borgerliga och socialdemokratiska, som ställer upp på vapenexport till länder som bedriver krig och förtrycker andra nationaliteter.

Herr talman! Det är riktigt att 1965 började inbördes strider i Indonesien. Men i dag är Indonesien en alliansfri nation, som står utanför alla militärpakter. Landet lever i fred med sina grannar, och regeringen anser därför att Indonesien kan komma i fråga för export av sådan defensiv krigsmateriel som jag nämnde i mitt svar till Oswald Söderqvist, nämligen luftvärnsmateriel och antiubåtsvapen. Vad så gäller frågan om Östtimor skall också jag avstå från att gå närmare in på den här men bara påpeka att just den materiel det är fråga om, luftvärnsmateriel och till en mindre del antiubåtsvapen, är sådan utrustning som inte kan användas i den bergiga djungelterrängen i Östtimor, där Fretilin varit verksamt.

Herr talman! Det är deprimerande att behöva konstatera att mina aningar besannas och att Lennart Bodström sällar sig till den långa raden av ministrar som tillåter vapenexport i klar strid mot de svenska bestämmelserna. Det är ointressant, Lennart Bodström, om materielen kan användas mot Fretilin eller inte. Lennart Bodströms påstående är f. ö. felaktigt, eftersom det finns klara indikationer på att materielen har använts och att dessa svenska luftvärnskanoner, som jag väl känner till, är mycket användbara mot trupp. Det går t.o.m. att släppa ned dem från flygplan, om så skulle behövas. Det intressanta är emellertid att Indonesien befinner sig i ett krig. Indonesien har — i klar strid mot folkrätten och i klar strid mot FN:s uttalanden — olagligt ockuperat ett område som inte hör till landet. Lennart Bodström använder precis samma argument som användes av den moderate handelsministern Staffan Burenstam Linder, när vi för ett par år sedan här diskuterade export av Spicabåtar. Han sade då att de strider som förekom i Malaysia pågick uppe i bergen och att det då inte spelade någon roll om vi sålde båtar, som ju gick på sjön. Detta är en ohållbar argumentation. De svenska bestämmelserna anger att under vissa förhållanden får inga vapen säljas. I det här fallet har vi klar indikation på att Indonesien för ett anfallskrig med klar tendens till folkmordsagerande. Till sådana stater skall vi inte sälja några vapen, oavsett om vapnen anses vara defensiva eller inte. F. ö. finns det också indikationer på att även annan materiel av svenskt ursprung än den som nämns i frågesvaret finns i Indonesien. Även de luftvärnskanoner som nämns i svaret går det alldeles utmärkt att använda mot trupp.
Herr talman! Varje kommande ansökan om tillstånd för krigsmaterielexport kommer naturligtvis, liksom hittills, att prövas individuellt och i enlighet med gällande riktlinjer. Den utrustning som jag här talat om kan inte användas för sådana ändamål som herr Söderqvist har nämnt. Så vill jag också tillägga, eftersom herr Söderqvist hela tiden drar in Östtimor i den här diskussionen, att Sverige, till skillnad från många andra stater, aldrig har erkänt Indonesiens överhöghet över Östtimor. Vi menar att områdets befolkning skall ha sin självständighet.
Herr talman! Det är klart att Östtimorfrågan är viktig i detta sammanhang. Det är ju den springande punkten. Jag skulle vilja fråga utrikesoch handelsministern än en gång: Hur kan det vara möjligt att, med de bestämmelser för vapenexport som vi har i dag, tillåta export till Indonesien? Hur bedömer utrikesministern denna konflikt, dessa strider som pågår på Östtimor och som har pågått sedan 1975? Vad är det för någonting? Är det krig, eller är det inte krig? Är Indonesien i krig eller inte? Det är ju detta som är frågan när vi skall tillämpa de svenska bestämmelserna. Det är fullt klart enligt de svenska bestämmelserna att vi inte skall exportera vapen till stater som befinner sig i konflikt, vare sig det rör sig om en yttre fiende eller inre väpnade konflikter. Här pågår en väpnad konflikt. Hur bedömer Lennart Bodström denna? Vad är det för typ av konflikt?
Herr talman! De uppgifter som regeringen förfogar över anger att stridshandlingarna i Östtimor nu nästan upphört helt. Det har inte ändrat regeringens uppfattning om Östtimors rätt till självbestämmande, men att dra in detta i denna fråga anser jag omöjligt. Den ansökan om utförsel av krigsmateriel till Indonesien som har ingivits är prövad i enlighet med gällande bestämmelser och har därefter bifallits.
Herr talman! Det finns olika uppfattningar om huruvida det nu pågår strider eller inte. Det finns uppgifter från så sent som i november 1982, att hårda strider hade utkämpats mellan regeringssoldater och Fretilin-gerillan på Östtimor, med stora förluster på ömse sidor. Men det är egentligen inte intressant. Det som är intressant är ju konflikten på Östtimor. Utrikesoch handelsministern har inte svarat på min fråga i detta avseende. Vad är det för en konflikt? Är det en inre väpnad konflikt? Är det ett anfall på en fri och oberoende stat? Lennart Bodström säger i sin egenskap av utrikesminister att Sverige erkänner Östtimors rätt till självständighet och fördömer Indonesiens angrepp. Hur kan vi tillåta oss att över huvud taget exportera några vapen till Indonesien, oavsett om de har använts på Östtimor eller inte? Det står ingenting i de svenska bestämmelserna om att man på något sätt skall kunna exportera krigsmateriel eller vapen om de inte kommer till användning i just den akuta konflikten. Det talas om konflikter som sådana, och det är därför som frågan om Östtimor hör hit och är intressant.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat om jag avser att ta initiativ som syftar till en samplanering av olika slag av försök när det gäller utveckling av TV-sändningar i Sverige. Frågan är föranledd av televerkets planer på att sätta i gång försöksverksamhet med kabel-TV i Lund. Enligt televerkets planering skall en första etapp omfatta ca 4 000 hushåll. Televerket planerar också andra försök med kabel-TV. Från verkets sida ses försöken som ett sätt att bygga upp teknisk och organisatorisk kompetens på kabel-TV-området. Kabel-TV är ett exempel på s.k. bredbandig telekommunikation. De provnät som televerket förbereder är, enligt verket, ett viktigt led i en långsiktig utbyggnad av det svenska telenätet med bredbandiga förbindelser. En kabel-TV-anläggning kan användas på många olika sätt. För lundaexperimentet har diskuterats distribution av TV-sändningar från Sverige och utlandet, lokala TV-sändningar, samhällsinformation, utbildning, s.k. interaktiva tjänster, dvs. TV-möten, larm och bevakning, samt reprissändningar. Även möjligheten att pröva betal-TV har diskuterats. På kabelnätet kan också radiosändningar från olika länder distribueras. Vissa användingar kräver enligt radiolagen regeringens tillstånd. Kabeldistribution av utländska radiooch TV-sändningar torde förutsätta tillstånd från dem som har upphovsrätt till materialet. Det är i det sammanhanget också angeläget att diskutera vilka principer som skall tillämpas för fördelningen mellan hushållen av bl.a. upphovsrättsliga kostnader. Den nyligen tillsatta massmediekommittén har till uppgift att överväga olika frågor som har samband med den tekniska utvecklingen inom massmedieområdet. Som ett led i sitt arbete skall kommittén lägga fram en plan för vilka praktiska försök med kabel-TV som skall göras i Sverige. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att utfärda tilläggsdirektiv för kommittén. Jag utgår från att televerkets planerade försök med kabel-TV sker helt inom ramen för de lagar och regler som gäller och att verket i sin fortsatta planering, liksom hittills, håller nära kontakt med olika berörda organ, bland vilka massmediekommittén givetvis spelar en central roll.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret, som jag finner mycket tillfredsställande. Det är ytterst angeläget att massmediekommittén får i uppdrag att snarast utreda problemen med och förutsättningarna för kabel-TV-sändningar. Det är, som statsrådet framhåller i svaret, inte bara aktuellt med försöksverksamhet i Lund. F.n. planeras försöksverksamhet också för Stockholm och Strängnäs. Även andra orter har nämnts. I Göteborg lär ett privat företag installera motsvarande utrustning. Televerket skall enligt sina direktiv bedrivas kommersiellt, och verksamheten har varit mycket lönsam för företaget. Trots att inga generella taxehöjningar gjorts, ökade omsättningen ändå med 12,8 96 under 1981/82. Lönsamhetskraven ökar naturligtvis pressen på företaget att utveckla tekniken men kan också innebära mindre känsla för prioriteringar utifrån kulturpolitiska målsättningar. Som exempel kan nämnas utbyggnaden av riksradions P 3-nät, som i dag inte har kapacitet för att täcka in lokalradions hela regioner. P 4-nätets liksom region-TV:s utbyggnad prioriteras kanske lätt bort inför möjligheterna att utveckla ny teknik. Försöksverksamheten med kabel-TV finansieras genom lån på den öppna kapitalmarknaden och belastar därför i inledningsskedet inte televerkets budget men drar naturligtvis kostnader i räntor och amorteringar. Televerket betonar i sin rapport om kabel-TV de fördelar verket har genom kanalisationen i gator och vägar samt genom att det i televerkets befintliga nät finns utrymmen som kan utnyttjas för placering av förstärkare och fördelare i ett kabel-TV-nät, t.ex. i stationsbyggnader, kabelbrunnar och fördelningsskåp. Samtidigt sägs att en utbyggnad av kabel-TV-nätet inte kan betraktas som en samhällsnyttig tjänst och därför bör bedrivas efter affärsmässiga principer. Men företaget pekar sedan på de samhällsnyttiga vinster som kan göras genom samordning med befintliga och nytillkommande nätutbyggnader för i första hand telefon. Vad företaget här för fram visar på en dualism i synsättet. För att få lönsamhet i fråga om försöksverksamheten med kabel-TV kommer endast orter med över 5 000 invånare att bli aktuella. Vad händer då när det nuvarande marknätet med slavsändare är nedslitet? Det är många frågor som aktualiseras genom den här försöksverksamheten. De berör också kommunikationsministerns och industriministerns arbetsområden. Jag frågar: Avser statsrådet att ta upp överläggningar även med andra departement för att få fram uppgifter om vad som kan göras?
Herr talman! Låt mig kort slå fast att det för oss i det här landet naturligtvis är angeläget att ha en nationell kompetens också på kabelområdet. Jag ser alltså försöksverksamheten i sig som meningsfull och riktig. Ing-Marie Hansson tillägger sedan ett antal skäl för varför det är angeläget att försöksverksamheten verkligen bedrivs i det breda samråd som jag anmälde och i all synnerhet att massmedieutredningen, med den centrala uppgift den har, får möjlighet att nära följa verksamheten. Det bör ske ett nära samråd från verkets sida vid utformningen av försöksverksamheten. Därav framgår naturligtvis också att den här frågan berör flera av de fackdepartement som har anknytning till området.
Herr talman! Jag förstår att utvecklingen /rusar så snabbt att det förmodligen är omöjligt att förmå televerket att vänta med en igångsättning av försöket tills den samlade bedömning som massmediekommittén skall göra föreligger. Därför är det positivt att statsrådet så klart anger en viljeinriktning i den här frågan. Ytterligare problem aktualiseras också. Vi får in utländska program och TV-sändningar med reklam direkt över Sverige. Och det är oklart hur radiolagen skall tolkas när det gäller att vidareföra radiooch TV-sändningar på det sättet. F. n. är det möjligt för hushållen att använda sig av en central TV-anläggning i bostadsområdena. Men hur skall man se på ett tillstånd när det gäller ett mer heltäckande kabelnät? Var går gränsen? Skall vi ha etableringsrätt på det här området inför den nya utvecklingen? Ligger de här försöken inom radiolagens råmärken? Det är en tolkningsfråga om den här verksamheten skall betraktas som rundradioverksamhet, och det är den tolkningstvisten som televerket nu utnyttjar. Statsrådet har berört frågan om upphovsrätt, men då närmast när det gäller utländska sändningar. Det kommer att bli mycket svåra avvägningar. Det gäller radioansvarighetslagens krav på opartiskhet och frågan om inflytande och beslutanderätt lokalt. Fullmäktige i Lund har inte tagit upp och diskuterat denna fråga och inte beslutat i ärendet. Och det är väl ganska viktigt att det finns möjligheter att genom den lokala beslutsprocessen utöva inflytande. Vem skall fastställa reglerna för lokala TV-sändningar?
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att det på åtskilliga punkter kan råda rättsliga oklarheter beträffande den här verksamheten. Det innebär ett ytterligare understrykande av hur viktigt det är att verksamheten verkligen utvecklas och bedrivs i samråd med massmedieutredningen, som rimligen måste ha som en av sina uppgifter att få pröva dessa frågor.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag avser att snabbt göra en insats för de fria grupperna och hur jag bedömer möjligheterna att på sikt rädda deras fortsatta existens. För att möjliggöra ett stöd åt den icke institutionsbundna teater-, dansoch musikverksamheten finns sedan mitten av 1970-talet det s.k. fria gruppstödet. Stödet fördelas av kulturrådet. En kraftig ökning av anslagen till de fria grupperna har skett under de senaste åren. Stödet har ökat från 5,1 milj.kr. budgetåret 1976 82 och 1982/83 ökade anslaget till de fria grupperna med 4 milj.kr. Av den totala summan för stöd till fria grupper har kulturrådet i år fördelat ca 12,7 milj.kr. till teatergrupperna. Jag är medveten om att många teatergrupper just nu brottas med svåra ekonomiska problem och vill understryka att det är en viktig kulturpolitisk uppgift att förbättra gruppernas arbetssituation. Statens kulturråd gör f. n. en översyn av bidragssystemet. Ett förslag från kulturrådet i denna fråga kan väntas till nästa anslagsframställning. I avvaktan på resultatet av kulturrådets översyn är jag inte beredd att-uttala mig om hur stödet på sikt bör utformas. Det finns inga möjkgheter att för innevarande budgetår föreslå ytterligare höjning av det statliga stödet, och det är ännu för tidigt att uttala sig om läget inför budgetåret 1983/84. Budgetbehandlingen pågår just nu i regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga, men jag beklagar att det är så negativt. Jag skall inte ta upp tiden med att påminna kulturministern om de fria gruppernas betydelse, men det kan ändå finnas anledning att erinra om att de i dag står för en tredjedel av teaterutbudet i landet och för mer än hälften av teaterutbudet för barn. De har inneburit en förnyelse av hela teaterlivet och nått ut till nya grupper. Så sent som i dag på förmiddagen fick jag för kännedom ett brev från Teatercentrum till kulturministern Bengt Göransson. Teatercentrum vädjar till kulturministern om hjälp med pengar redan i år och pekar på att om inte någonting görs nu, så kommer det som tagit 15 år att bygga upp att inom kort raseras. Bara under det senaste året har fyra grupper lagts ner. Det är alltså kris. Det har också kulturrådet insett. Kulturrådet har för sin del tillstyrkt ett extraanslag. Kulturministern säger att han är medveten om att många teatergrupper just nu har svåra ekonomiska problem. Det är att ta i i underkant, för läget är som sagt helt enkelt katastrofalt. Kulturministern säger vidare att han vill avvakta kulturrådets översyn innan han uttalar sig om hur stödet kommer att utformas i framtiden. Men kulturrådet påpekar ju i sin skrivelse till 13 regeringen att den igångsatta översynen för rådets del inte är en anledning att avstå från att i dagsläget tillstyrka ökat anslag till de fria grupperna för 1982/83. Kulturrådet vill alltså rädda grupperna med hänsyn till den akuta situation de befinner sig i just nu. Det är bara att konstatera faktum: Väntar man till dess översynen har skett, då kommer kanske många av de bästa och namnkunnigaste grupperna inte att finnas kvar, och det är beklagligt. Jag vill fråga kulturministern om han i övrigt kan tänka sig att vidta några av de åtgärder som tas upp i bl.a. Teatercentrums skrivelse för att se till att de fria grupperna räddas innan det är för sent. Det kan det vara inom en snar framtid.
Herr talman! Eva Hjelmström refererar till den skrivelse med hemställan om extrastöd som Teatercentrum och de teatergrupper som ingår där har överlämnat till mig. Det är naturligtvis alldeles riktigt att den fråga som där väcks i och för sig inte behöver bli liggande därför att kulturrådet skall göra en översyn av hur stödet på sikt bör utformas. När jag i svaret till Eva Hjelmström hänvisade till kulturrådets utredning var det därför att i hennes fråga ingick också en hemställan om besked om min syn på de framtida möjligheterna, och på den punkten har jag sagt att det är lämpligt att vi avvaktar kulturrådets utredning. Den hemställan som har gjorts av Teatercentrum är nu föremål för behandling inom departementet. Jag har emellertid redan i mitt svar sagt att jag inte ser några möjligheter att under budgetåret få fram de resurser som enligt Teatercentrums skrivelse behövs. Vi har inte i det här landet den typ av budgetsystem som innebär att departementet disponerar vissa extra potter för särskilda insatser, utan riksdagen har full förfoganderätt över budgeten vid budgetbehandlingen. Jag tycker faktiskt att det är en fördel att ha det systemet.
Herr talman! Vi lär få återkomma till frågan om de fria gruppernas situation. Det är bara att beklaga att riksdagen inte tog fasta på det system som kulturrådet föreslog för några år sedan. Det enda parti som förde fram kraven var vänsterpartiet kommunisterna. Hade förslaget antagits hade det inneburit att de fria grupperna i dag stått sig betydligt bättre. Sedan till den akuta situationen. Det är tyvärr ett klart besked om de nio miljonerna som kulturrådet har krävt i extra anslag. Kulturministern hänvisar till att riksdagen har att fatta beslut i sådana frågor, men nog borde det gå att skaka fram åtminstone några av de här miljonerna för att rädda landets teaterliv. Jag kan inte inse att detta skulle vara så svårt, eftersom det i fråga om andra områden är möjligt att skaffa fram pengar.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

Oavsett vilket parti vi tillhör är det väl så, att vi måste ta vissa saker under övervägande och omprövning. Det är klart att speciellt flerbarnsfamiljerna har drabbats av den situation som vi nu befinner oss i. Ingenting tyder på att det inte kommer att förbli på det sättet, såvida det inte vidtas speciella åtgärder. Orsaken till att jag ställde frågan var helt enkelt den att jag tycker att det i propositionen har skrivits väl litet på den här punkten. Nu har ju socialministern så sent som i dag gått ut med ett pressmeddelande, där han är positiv och framhåller att det kommer att framläggas förslag i den här riktningen. Jag tolkar detta på det sättet att det här inte rör sig bara om politisk-tekniska problem utan framför allt teknisk-administrativa problem. Det har jag förståelse för. Vi är nämligen i riksdagen inte betjänta av att få en ofullständig proposition när det gäller just de här frågorna, och vi vet att det finns vissa teknisk-administrativa problem, bl.a. med utgångspunkt i det delbetänkande som familjeekonomiska kommittén har presenterat. Jag tolkar svaret på det sättet att socialministern avser att antingen i budgetpropositionen eller också en särproposition under 1983 lägga fram ett ytterligare konkretiserat förslag. Av detta drar jag också slutsatsen att socialminstern, regeringen och socialdemokratiska partiet i princip nu är positiva till satsningen på flerbarnsfamiljer. Om detta konstaterande är riktigt skall jag inte uppmana socialministern till ytterligare debatt i den här frågan, utan jag tar tystnaden till intäkt för att jag har tolkat svaret riktigt. I och med detta tackar jag både för svaret och för tystnaden.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat om arbetsmarknadsministern är beredd att medverka till att medel nu ställs till förfogande för länsarbetsnämnden i Älvsborgs län, så att arbetena med riksväg 41 kan starta omgående. Frågan har överlämnats till mig. För att lindra arbetslösheten kommande vinter fattade regeringen den 21 oktober beslut om tidigareläggning av vägbyggen för 495 milj.kr. Regeringen har därefter i den ekonomisk-politiska propositionen föreslagit att ytterligare 268 milj.kr. skall anvisas till vägbyggen. Enligt vad jag nyss har erfarit har arbetsmarknadsstyrelsen i dag beslutat anvisa 4 milj.kr. till riksväg 41. Det betyder att vägbygget kan påbörjas redan efter årsskiftet. Som resultat av regeringens tidigareläggning av vägbyggen är det sedan möjligt för vägverket att fortsätta ombyggnaden av väg 41 med ordinarie vägmedel.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till att jag ställde den här frågan var det som kommunikationsministern pekar på i sitt svar, nämligen att regeringen har anvisat ungefär 700 milj.kr. till tidigareläggning av vägbyggen — dock inte till riksväg 41. Det tyckte vi i Sjuhäradsbygden var litet galet, eftersom riksväg 41 är Sveriges sämsta riksväg. Den har mycket stor betydelse för hela bygden runt omkring, och den är nödvändig för att man skall kunna få dit ny industri. Vi vet att textilindustrin i området har problem, och vi behöver få dit annan industri. Och vi måste ha bra kommunikationer för att detta över huvud taget skall vara möjligt. På denna väg går också mycket tung trafik, beroende på att stora mängder virke, som tas ut från skogarna, skall transporteras ut till kusten. På just det området skulle samhället tjäna stora pengar på att få denna väg ombyggd. Riksväg 41 är också mycket olycksdrabbad. Den har nästan dubbelt så hög olycksfrekvens som genomsnittet av vägarna i länet i övrigt. Men framför allt är det viktigt att i nuvarande sysselsättningsläge få i gång detta arbete snart. Många byggnadsoch anläggningsarbetare är arbetslösa. Entreprenörerna har litet att göra, och det är också många lastbilsägare som inte har jobb. Svaret är därför positivt, på så sätt att det sägs att byggena kan komma i gång redan efter nyår och att regeringen i dag har beviljat 4 milj.kr. för att kunna göra det möjligt. Jag är dock litet tveksam till om dessa 4 miljoner räcker, eftersom länsarbetsnämnden har bedömt att det behövs ungefär 20 milj.kr. för att jobben skall kunna räcka fram till den dag då de ordinarie vägarbetena sätts i gång. Jag är litet tveksam på den punkten, men jag är ändå nöjd med att det är Nr 39 möjligt att sätta i gång vägbygget. Jag skulle vilja fråga kommunikationsmi Torsdagen den nistern om det är möjligt att fylla på med mer pengar, om det skulle visa sig 2 december 1982 nödvändigt för att hålla i gång arbetena fram till dess man kan sätta i gång de Svaret hade tidigare en annan lydelse. I den versionen, som jag också har fått, talas det om den nya vägen mellan Borås och Kinna. Från vår synvinkel är det inte tillfredsställande att vägbyggnationen upphör i Kinna — det är viktigt att hela sträckan Borås-Berghem byggs, så att man klarar de besvärliga passagerna förbi Kinna och Skene. Bullerstörningarna där är ganska besvärliga, inte minst för det lasarett som finns i Skene, där riksvägen går tätt förbi.

Herr talman! Det är självfallet inte meningen att man skall stanna upp med hela det här projektet i Kinna. Det är fråga om att man successivt arbetar fram och fastställer arbetsplaner för de olika delarna av vägen. När det gäller pengarna är det bara att konstatera att man med dessa 4 miljoner kan komma i gång. Självfallet är det fullt möjligt att tillskjuta de ytterligare medel som kan vara nödvändiga för att få bygget att löpa och ske i ett sammanhang. Enligt vad jag har erfarit skall man ur det ordinarie väganslaget till hösten kunna plocka fram ett belopp i storleksordningen 6 milj.kr. Men svaret på den direkta frågan är att jag utgår från att man fullföljer projektet i dess helhet, alldenstund man har kommit i gång med det.
Herr talman! Skall jag tolka det så, att när man väl påbörjat projektet skall man fullfölja det ända till Berghem? I det svar jag först fick stod det att man 1987 skulle vara klar med sträckan Borås-Kinna. Då skulle alltså sträckan Kinna-Berghem återstå. Men jag är tacksam om jag kan tolka kommunikationsministerns svar så, att man under denna tid också skall klara av sträckan Kinna-Berghem. Det är viktigt att det blir så och att de arbeten man sätter i gång efter nyår kan pågå i full utsträckning ända tills de ordinarie väganslagen kan ta vid hösten 1983.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte med exakthet säga när hela projektet kommer att vara färdigt. Men vi kan utgå från att när man har startat I projektet kommer man att löpande — vartefter man arbetar fram arbetsplaner, kan ställa ut dem och fastställa dem — klara av hela sträckan. Men tidpunkten när projektet kan vara färdigt är för mig omöjlig att ange. Sedan vill jag bara säga till Lennart Brunander att det svar jag nu har lämnat är det som gäller.
Herr talman! Jag är tacksam för de här beskeden. Kommunikationsministern talade om arbetsplanerna, men det är inte där problemet ligger. Arbetsplaner för vägen finns i stor utsträckning redan, och fastställandet av ytterligare sådana kommer inte att medföra någon begränsning av utbyggnadstakten, utan det är pengarna som är och kommer att vara en begränsande faktor.

Herr talman! I den reservation som finns fogad vid utrikesutskottets betänkande nr 5 yrkas på ett diplomatiskt erkännande av Heng Samrinregimen i Kampuchea. Den här frågan har tidigare varit föremål för behandling i kammaren, och det finns därför ingen anledning för mig att upprepa alla de argument som finns för ett erkännande. Några argument är ändå viktiga att understryka. Det finns vissa principer som skall gälla för att Sverige skall erkänna en regim. När det gäller Kampuchea vill jag påstå att dessa principer eller kriterier är uppfyllda. Nu använder utskottet de vietnamesiska truppernas närvaro i Kampuchea som ett argument mot ett erkännande. Vpk delar uppfattningen att de vietnamesiska trupperna måste dras bort och all annan utländsk inblandning i Kampuchea upphöra. Men vi tror inte att det underlättas genom att Folkrepubliken Kampuchea isoleras. Inte heller kan de vietnamesiska truppernas bortdragande från Kampuchea påskyndas genom det stöd som USA och Kina fortfarande ger till resterna av Pol Pots mördarband. Frågan är om inte också en del av den svenska humanitära hjälpen hamnar hos Pol Pot. Efter vad jag förstår kanaliseras fortfarande en del av vårt humanitära bistånd via Thailand till de olika sabotagegrupper som finns i dessa gränsområden. Även om vi inte vet mycket om vad det kampucheanska folket önskar för slags regim, tror jag att vi kan vara överens om att människorna där under inga omständigheter vill ha tillbaka Pol Pots fasansfulla välde.

Den regim som i dag leder Kampuchea har sina fel och brister men naturligtvis också sina förtjänster. Att kräva ett erkännande är inte att ställa upp för en regims alla göranden och låtanden. Jag har tidigare sagt att regimen i Kampuchea i stort uppfyller de kriterier som skall gälla för ett svenskt erkännande. Regimen har kontroll över praktiskt taget hela landet med något undantag vid gränsområdena mot Thailand. Regimen har kontroll över huvudstaden, och regimen bedriver en utvecklingspolitik som, det vill jag påstå, kommer hela folket till godo. Man fördelar de knappa resurserna så rättvist som det över huvud taget är möjligt. Ett svenskt erkännande skulle bidra till att påskynda den vietnamesiska militärens uttåg ur Kampuchea. Ett svenskt erkännande skulle bidra till lugn och stabilitet i Indokina. Och ett svenskt erkännande skulle bidra till att Kampuchea inte blir totalt beroende av en eller flera stormakter. Vi vet att när Kampuchea 1979 blev av med Pol Pot och hans skräckregim befann sig de överlevande kampucheanerna i fullständig apati och orkeslöshet. Kampucheas hela utbildade elit var så gott som utrotad. I dag, knappt tre år efteråt, lever landet igen. Människorna är glada och den värsta svälten och undernäringen är borta. Nyutbildade läkare och lärare strömmar ut från läroanstalterna. Detta enligt chefen för Svenska röda korset, som är en av dem som mycket väl känner förhållandena i Kampuchea från 1979 fram till i dag. En regim som saknar folkets stöd skulle inte kunna åstadkomma detta under så kort tid. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Alltsedan frågan om erkännande av och upprättande av diplomatiska förbindelser med Kampuchea blev aktuell 1979, har den svenska inställningen varit att ingendera av de parter som gör anspråk på att företräda landet uppfyller de kriterier som Sverige principiellt tillämpar i erkännandefrågor. Utan tvivel kontrollerar Heng Samrin-regimen i Phnom Penh den ojämförligt största delen av landet. Vi måste emellertid slå fast att denna kontroll utövas med stöd av en massiv truppinsats från grannlandet Vietnam. Varje lösning av konflikten i Kampuchea måste enligt svensk uppfattning — och den företräds av en stor majoritet av FN:s medlemsstater — grunda sig på det kampucheanska folkets rätt till självbestämmande. En sådan rätt kan naturligtvis aldrig bli verklighet i närvaro av främmande militära truppstyrkor. 5 När frågan om Pol Pot-regimens fullmakter varit uppe till debatt i FN, har Sverige avstått från att rösta. Så skedde senast i slutet av oktober i år, varvid vi samtidigt avgav en röstförklaring. Vårt ställningstagande utgör en klar markering av att vi inte anser att någon av de regimer eller grupper som självsvåldigt utsett sig till talesmän för Kampuchea kan betraktas såsom legitima företrädare för landets folk. I FN-debatten klargjordes samtidigt att Sverige inte betraktar den nybildade koalitationen under ledning av prins Sihanouk — och i vilken ingår bl.a. representanter för den med rätta avskydda Pol Pot-regimen — såsom Kampucheas lagliga regering. Inte heller denna koalition utövar ju någon effektiv kontroll över landet. Tillbakadragande av alla främmande trupper från Kampuchea samt respekt för landets oberoende, suveränitet och territoriella integritet och folkets rätt till självbestämmande är de förutsättningar som måste uppfyllas för en lösning av konflikten i Kampuchea. Sverige har flera gånger — senast genom vår FN-ambassadör i den nämnda debatten — uppmanat parterna att fortsätta ansträngningarna att få till stånd en dialog för att försöka inleda regelrätta förhandlingar. Detta är enligt vårt sätt att se enda vägen för att nå en nödvändig politisk lösning. Vi har samtidigt framhållit betydelsen av att främmande makter med inflytande i området inriktar sina ansträngningar mera på att försöka skapa långsiktig stabilitet i regionen än på att uppnå strategiska fördelar. Herr talman! Situationen i Kampuchea har inte undergått sådana förändringar att Sverige nu har någon anledning att frångå sitt tidigare ställningstagande i FN. Det saknas alltså underlag för ett bifall till vpk-motionen och den reservation som fogats till utskottets betänkande. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det här med principer — jag skulle acceptera det resonemanget om principerna gällde vid varje tillfälle när det var fråga om erkännande. Vi har ett parallellfall till Kampuchea och vietnamesiska trupper, nämligen Uganda och tanzaniska trupper där. De främmande trupperna marscherade in 1979, tror jag det var i båda fallen. Idi Amin, denne despot, störtades tack vare tanzaniska trupper, och den nya regim som tillsattes i Uganda tillsattes ju tack vare tanzaniska trupper. Därom kan vi väl vara överens, Bengt Silfverstrand. Men det dröjde inte många veckor därefter förrän Sverige erkände Uganda. Då kan ju inte det argument som ni nu använder, om vietnamesiska trupper i Kampuchea, vara det riktiga argumentet. Säg som det är: Vi gör en politisk bedömning. Det handlar inte bara om principer utan också om politiska värderingar. Likadant var det i fråga om Uganda — det är precis en parallell till Kampuchea. Eller ta DDR, Tyska demokratiska republiken. Där fanns alla kriterier uppfyllda för ett erkännande, men trots det erkände man inte. Även i det fallet låg en politisk värdering bakom. Vissa intressen spelade in som man tog hänsyn till från Sveriges sida. Det är riktigt att Sverige, när det gällt att ta ställning till vem som skall representera Kampuchea, har lagt ner sin röst i FN, men jag tycker att det agerandet är en aning passivt. Nog borde man väl ändå, utan att ta ställning för den regim som nu sitter, rösta mot att Pol Pot skall representera Kampuchea. Men det har inte Sverige gjort — eller hur, Bengt Silfverstrand? Jag tycker att det är ett halvhjärtat ställningstagande ni gör i FN. Det är inte riktigt klart. Om ni skall leva upp till talet om att ni tar avstånd från Pol Pot och det han representerar i Kampuchea, borde Sverige också rösta mot att han skulle företräda landet och så låta frågan vara öppen. Det vore konsekvent. Jag tycker att regeringens handlande i FN i den här frågan är inkonsekvent.
Herr talman! Bertil Måbrink återkommer, som han har gjort i varje debatt iden här frågan, till en jämförelse med Uganda. Det finns flera förhållanden i den situationen som inte alls är jämförbara med den fråga vi nu diskuterar, Kampuchea. Framför allt är Vietnams ockupation i Kampuchea av en helt annan omfattning än det var fråga om vid Tanzanias inmarsch i Uganda. Det är det ena. Sedan uppehåller sig Bertil Måbrink vid röstförklaringen och finner det från sina utgångspunkter vara ologiskt att vi inte röstar mot Pol Potregimen. Tre parter gör anspråk på att ensamma representera det kampucheanska folket. Det är Heng Samrin-regimen, det är Pol Pot och så är det koalitionen, och beskrivningen är riktig när det sägs att Pol Pot utövar ett mycket stort inflytande i denna koalition, inte minst militärt. I en sådan situation är det helt logiskt att agera som Sverige har gjort, nämligen att inte ta ställning för någon av parterna. Tar vi inte ställning för någon, finns det heller inte anledning att rösta mot någon av parterna. Om vi följde vpk:s linje, skulle det uppfattas så att Sverige nu har lagt om kursen när det gäller Kampuchea. Det finns inte underlag för ett sådant ändrat ställningstagande, och vår röstförklaring markerar vad vi anser i konflikten. Vi har alltså ingen anledning att följa vpk-motionen i dag, utan vi håller fast vid den inställning som vi har haft under den här konflikten. Så sent som den 28 oktober fick Bertil Måbrink ett klart besked av utrikesministern i kammaren. Man kan faktiskt notera att han i sitt sista inlägg i den debatten sade: ”Jag är nöjd med utrikesministerns svar när det gäller kontakterna med Pol Pot-regimen. De är alltså borta, och det tycker jag är mycket bra. Jag tycker också att de biståndsinsatser som Sverige har gjort och gör när det gäller Kampuchea är bra.” Uppenbarligen har Bertil Måbrink också varit nöjd med en del av vad den svenska regeringen gjort. Då förstår jag inte varför han några månader senare vill söka sak i en fråga där hans tillfredsställelse åtminstone tidigare varit rätt stor.
Herr talman! Erkännande av Heng Samrin-regeringen och de humanitära insatserna är två vitt skilda saker. Det är ett erkännande vi diskuterar i dag, Bengt Silfverstrand. Jag kan säga en gång till här i talarstolen att de humanitära insatser Sverige har gjort i Kampuchea är bra och står långt över vad många andra länder gjort. Jag frågade också i den nämnda debatten — det undvek Bengt Silfverstrand att läsa upp — hur stor del av de humanitära insatserna som går via Thailand och hamnar bl.a. just hos Pol Pot och andra. Det svarade av förklarliga skäl utrikesministern inte på. Jag förstår varför. Jag förstår att Bengt Silfverstrand och tidigare talesmän för utskottet blir mycket irriterade när jag återkommer till jämförelsen med Uganda. Men jag hävdar fortfarande att det är ett parallellfall. Vad det är för skillnad får väl Bengt Silfverstrand redogöra för. Jag kan inte se någon större skillnad. I båda fallen handlar det om att en regim installeras med hjälp av utländska trupper. I det ena fallet var det tanzaniska trupper och i det andra vietnamesiska — där ligger skillnaden. Om man deklarerar ett klart avståndstagande från Pol Pot, då anser jag fortfarande att man i FN också bör rösta emot förslag att denne man och resterna av hans regim skall få representera Kampuchea. Därmed tar man ju inte ställning för någon annan regim, men man är konsekvent och följer upp de deklarationer som man gjort mot Pol Pot. Att de övriga staterna i FN då skulle uppfatta detta som en ändrad inställning i Kampuchea-frågan har jag svårt att förstå.
Herr talman! Det fanns inget nytt i sak i Bertil Måbrinks senaste inlägg, men han ger sig ut på ganska djupt vatten om han tar jämförelser med andra länder och andra förutsättningar som ett belägg för att vi bör handla på ett annat sätt än vi nu gjort när det gäller Kampuchea. Då skulle man också kunna nämna ett land som Afghanistan. Det landets regering har också begärt hjälp av fftämmande makt. Det skulle verkligen vara intressant att höra vad Bertil Måbrink säger om den jämförelsen. Den är åtminstone minst lika hållbar som den han själv försöker dra upp. Till allra sist om det humanitära biståndet, för det är viktigt: Vi kan slå fast att det förhållandet att vi inte erkänner någon av regimerna i Kampuchea inte hindrar oss att fortsätta där så behövs med de humanitära biståndsinsatser som hela Sveriges riksdag är överens skall fortsätta. Eftersom Bertil Måbrink i upprepade inlägg påstått att han också har Röda korsets vittnesbörd om att förhållandena i vissa fall är ganska stabila, ökar det också förutsättningarna för att biståndet skall komma i rätta händer.
Herr talman! Det har inte heller från Bengt Silfverstrand kommit några större nyheter under den här debatten. Han och jag är alltså ungefär lika goda kålsupare. Bengt Silfverstrand vidgar dock nu ramen för debatten och hamnari Afghanistan. Jag vet inte vilket land som därefter står i tur, men det var Kampuchea som vi skulle diskutera. Jag har av Bengt Silfverstrand begärt att han skall tala om för mig vad som är skillnaden mellan vad som har skett i Uganda och i Kampuchea. Vari ligger skillnaden mellan att tanzaniska trupper går in i Uganda, avsätter en regim och tillsätter en ny och att vietnamesiska trupper går in i Kampuchea, avsätter en regim och tillsätter en ny? Jag tycker för min del att båda händelserna är lika förkastliga — men det är min bedömning. Vari den stora skillnaden mellan dessa båda fall ligger har jag dock svårt att förstå. Jag har sagt att den enda skillnad som jag kan se är att det i det ena fallet är fråga om tanzaniska trupper, i det andra vietnamesiska.
Herr talman! Jag tror att Bertil Måbrink och jag kan avsluta den här debatten med att enas om att denna diskussion inte handlar vare sig om Afghanistan eller om Uganda utan om Kampuchea. Eftersom situationen i Kampuchea icke har undergått någon förändring sedan den senast behandlades i riksdagen, finns det inte heller någon anledning för riksdagen att ändra sitt ställningstagande.

Herr talman! Som det framhålls i det inledande avsnittet i utrikesutskottets betänkande om PLO har mycket inträffat i Västasien sedan vi senast debatterade denna fråga. Det som har hänt är att Israel på nytt har visat upp en allt större aggressivitet. I utskottsbetänkandet har det nämnts tre exempel som är symptomatiska. 1. Annekteringen eller införlivandet av Golanhöjderna. 2. Inmarschen i Libanon med allt vad den medförde — ockupationen av Beirut med åtföljande massakrer i flyktingläger. 3. Det ökade förtrycket i de ockuperade områdena av Västbanken och Gazaremsan, där man, i strid med alla konventioner och bestämmelser, är i full fart med att införliva också dessa områden med Israel. Framför allt använder Israel metoden att öka bosättningarna för att ställa världsopinionen och alla dem som försöker lösa denna fråga inför fullbordat faktum och därigenom försvåra en lösning av konflikten. Detta är läget, och när det gäller dessa fakta finns det inga skiljaktiga uppfattningar. Den inledande bakgrundsbeskrivningen i utrikesutskottets betänkande är bra. Vad som är intressant — och där vår reservation till detta utskottsbetänkande kommer in i bilden — är på vilket sätt den svenska regeringen och den svenska riksdagen ytterligare kan markera sitt stöd till PLO, dvs. palestiniernas representant. PLO är ju, som det också sägs i utskottsbetänkandet, den organisation som allmänt betraktas som den rätte talesmannen för det palestinska folket. Här kommer vi in på frågorna om olika status och olika nivåer i sådana här sammanhang. Det är inte fråga om ett erkännande i och för sig. ”Sverige erkänner stater”, står det i utskottsbetänkandet, och det är naturligtvis riktigt. Men när det gäller sådana här organisationer, som har en mycket stark internationell opinion bakom sig som betraktar dem som de enda sanna representanterna för en viss folkgrupp, kan man också tänka sig andra markeringar än den Sverige hittills har velat ge i fråga om PLO. Det är det vi har velat markera med vår reservation till detta utskottsbetänkande. Det är inte svensk praxis, säger man i utskottsbetänkandet, att erkänna sådana här organisationer. Men det har faktiskt förekommit olika förfaringssätt. Jag tänker närmast på Vietnamkriget och FNL:s status under den perioden, då Sverige i strid med rådande praxis så småningom gav FNL och dess informationskontor en högre status. Det är något liknande som vi vill komma fram till i detta fall. Läget för PLO känner vi alla till. Detta sägs också i utskottsbetänkandet. PLO har lidit ett mycket stort militärt nederlag. Organisationen är splittrad över arabvärlden, och dess möjligheter att verka därifrån är naturligtvis oerhört begränsade, i all synnerhet som många av arabstaterna — trots vad som sägs — intar en ganska avvisande för att inte säga fientlig hållning till PLO. Men samtidigt har PLO, som också sägs i den fortsatta skrivningen i utskottsbetänkandet, vunnit diplomatiskt. Det har blivit alltmer klart efter hand.

En svensk upphöjning av vad vi hittills har sagt om PLO, en skärpning —- om man får använda det uttrycket i detta sammanhang — så att PLO får en högre status som organisation skulle ligga väl i linje med den internationella opinion som nu växt fram, speciellt efter det senaste årets händelser. Det borde alltså även i detta fall, liksom på 1960 och 1970-talet när det gällde FNL, gå att komma litet längre än vad praxis hittills har gett oss anledning att göra, och det är vad vi har uttryckt i vår reservation. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det kommer i morgon i kammaren att föras en interpellationsdebatt om Libanon, och jag saknar således anledning att gå in i de allvarliga frågor som ligger bakom det ärende vi nu behandlar. Jag håller mig sålunda endast till frågan om erkännande av PLO, som det har framförts krav på i vpk:s reservation. Jag vill gärna medge att det naturligtvis är — och jag hänvisar till en föregående debatt — väldigt svårt att dra upp några glasklara regler och några helt bestämda gränser för vad som skall krävas för att vi skall erkänna en stat och dess regering. Det kan från fall till fall vara skilda omständigheter som gör att man inte alltid kan följa principerna hundraprocentigt. Men ändå är det en övergripande princip för Sveriges del att vi när det gäller diplomatiskt erkännande enligt Wienkonventionen endast erkänner stater och icke organisationer. Detta betyder inte att man inte kan ge stöd åt organisationer. Det har vi gjort genom åren, bl.a. när det gällt afrikanska frihetsrörelser. Och det är ingenting som säger att inte Sverige även i fortsättningen kan ge det stöd som vi från fall till fall anser vara rimligt till organisationer som kämpar för folkens frihet. Men det är inte detsamma som det diplomatiska erkännandet. Det diplomatiska erkännandet handlar om stater. Jag ber, herr talman, med hänsyn till att vi får fler debatter av det här slaget att till kammarens protokoll få läsa fyra rader ur utskottsbetänkandet om de grunder på vilka vi i princip står när det gäller erkännande av stater och deras regeringar: ”Grundläggande för erkännandet av en stat är existensen av ett bestämt territorium och av en befolkning. Vidare krävs en regering som med ett rimligt mått av stabilitet utövar effektiv kontroll över detta territorium. Regeringen skall också ha vunnit ett rimligt mått av självständighet utåt och någorlunda allmänt accepterats internationellt.” Detta är i och för sig inte heller glasklart, men det är de principer vi arbetar efter. Mot denna bakgrund förekommer inget diplomatiskt erkännande av organisationer. Herr talman! Jag vill gärna understryka vad utskottet uttalat och vad vpk:s talesman har refererat till, nämligen att det f. n. av allt att döma inte finns någon annan organisation än PLO som kan göra anspråk på att tala för det palestinska folket. Vi samtalar gärna med representanter för PLO. Vi har i FN och andra sammanhang uttalat vår varma sympati för det palestinska folket. Men så långt som till ett diplomatiskt erkännande går vi inte med hänsyn till de konventioner som Sverige har skrivit under. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det finns ingen anledning att föra in debatten på de bakgrundsbeskrivningar som jag inledningsvis kortfattat refererade till, och jag tänker inte heller göra det. Jag vill bara ytterligare något beröra erkännandefrågan. Det är naturligtvis inte lätt att utfärda glasklara regler och dra upp bestämda gränser i sådana här fall. Vad vi har varit ute efter är att i det förändrade läge som nu råder i Västasien — utskottsmajoriteten har mycket tydligt uttryckt att så är förhållandet — där PLO har förlorat militärt men internationellt tagit ett mycket stort steg framåt på det diplomatiska området, vore det bra om även Sverige kunde erkänna PLO, även om Sverige gör andra bedömningar av Wienkonventionen än exempelvis Grekland och Österrike, som ju har erkänt PLO. Vi anser att det skulle vara en mycket bra markering, som kunde göras av Sverige i detta läge, att på något sätt ytterligare lyfta upp PLO:s status också från svensk synpunkt sett. Det är vad vi har velat föra fram i motionen och i reservationen. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.
Herr talman! Det känns nästan som att vara litet av en eftersläntrare i den här debatten, men jag vill ändå anföra ett synsätt i Mellanösternfrågan som något skiljer sig från vad motionärerna anfört. För några dagar sedan kunde man i Israel fira 35-årsdagen av FN:s omröstning om Palestinas delning. Man kan naturligtvis fråga sig: Är det värt att fira? Jag tycker det, för tänk om FN:s delningsplan hade kunnat förverkligas! Då hade säkert dagens situation sett annorlunda ut. Många av de hotbilder vi i dag upplever och allt det hat som finns hade då säkert kunnat elimineras, och en fredlig samverkan hade kunnat vara verklighet. Har inte de gångna 35 åren ändock visat att man kan bygga upp ett land och att man kan få öknen att blomma? Det är värt att notera att det inte var den unga judiska staten som förnekade möjligheten av att bilda en palestinsk stat vid sidan av den judiska. Statsbildningen förvägrades Israels arabiska grannar. Erkännandefrågan, som står i centrum i dagens debatt, hade alltså sin chans på ett tidigt stadium. Det bör nog noteras även i dag. I stort kan jag instämma i utskottets majoritetsskrivning. Även om vissa formuleringar för mig personligen känns främmande är slutsatserna acceptabla. Jag vill dock med anledning av utskottets ställningstagande i fråga om motionsyrkandena 4 och 5 få anföra följande. Visst känner man oro och sorg över händelserna i Libanon, och visst är det rätt att protestera. Begins regering har ställt Israel i en svår situation. Israels säkerhet kan inte — lika litet som palestiniernas — säkras med våld och terror. Rätten till ett hemland, till trygghet och frihet från terror och krig måste stå som i eldskrift. Det gäller för båda parter. Detta mål kan endast säkras i gemenskap och samarbete, efter ömsesidigt erkännande av Israel, grannstaterna och palestinierna. Utskottets skrivning på s. 5, och utrikesministerns fastslående av den svenska ståndpunkten, att en rättvis och realistisk lösning förutsätter att Israel och PLO erkänner varandra som handlingsparter, Israels rätt till säkra och erkända gränser resp. palestiniernas rätt till en egen stat, är för oss alla en självklarhet. Jag kan inte underlåta att säga att fram till slutet av 1960-talet rådde fred vid gränsen mellan Libanon och Israel, trots alla påfrestningar som de olika krigen innebar. Det var för Israel då den enda fredliga gränszonen. Den förändring som skedde under 1970-talet känner vi alla till. Därtill kom också en uppflammande terrorism. I dag har Israel en fredlig gräns mot Egypten. Jag hyser förhoppningen att Camp David-andan skall uppstå igen och att även PLO skall omfattas av denna vilja. Det finns trots mörka moln ändå fredsduvor i luften, som mycket snabbt kan ändra dagens hotbild. Jordaniens kung Husseins och PLO-ledaren Arafats samförstånd i nuet kan vara en fredsöppning som kan leda fram till en slutlig lösning. Detta, förenat med de krafter som finns i Israel, främst Fred Nu-rörelsen, är positiva krafter. Låt oss skänka detta litet eftertanke! Tänk om det också kunde växa fram en Fred Nu-rörelse inom den palestinska rörelsen. Därmed skulle det skapas en tredje ståndpunkt, och många av de nuvarande staketen kunde rivas. För min del hoppas jag att PLO-organisationen — som ju inte är någon statsbildning, som utskottet så riktigt framhåller — i nuet har storheten att erkänna den judiska staten. Därmed öppnas ytterligare en ventil som kan vara en fredsfaktor.

Herr talman! Även till utrikesutskottets betänkande nr 7 är fogad en reservation som har två yrkanden. De gäller dels svenskt medlemsskap i den alliansfria rörelsen, dels —-i andra hand, därest det första yrkandet icke skulle vinna riksdagens bifall — att Sverige skall söka ställning som observatör vid nästkommande toppmöte med den alliansfria rörelsen. Under de två senaste åren har riksdagen avslagit våra yrkanden, och så föreslår utrikesutskottet att riksdagen skall göra även i år. Motiveringarna för ett avslagsyrkande är faktiskt något svårbegripliga. Man påstår att ett medlemskap inte skulle vara förenligt med vår neutralitetspolitik och vidare att Sveriges ställning som observatör skulle kunna uppfattas som en förändring av vår utrikespolitik. Den ideologiska grunden för den alliansfria rörelsen är formulerad i tio punkter.

Jag vill nu fråga utskottets talesman: På vilket sätt skulle dessa principer äventyra vår neutralitetspolitik? Jag vill vidare fråga: På vilket sätt skulle ett deltagande som observatör uppfattas som en förändring av vår utrikespolitik? Det är viktigt att få en konkretisering av de två argument som utskottet faktiskt anför mot en anslutning till den alliansfria rörelsen som medlem eller observatör. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagen har vid de två senaste riksmötena behandlat motionsyrkanden av liknande innebörd som vi har att behandla i dag. I utrikesutskottets betänkande 1980/81:12 redogjorde utskottet ingående för den alliansfria rörelsens uppkomst och syften. Vi konstaterade — utöver vad Bertil Måbrink har läst upp här — att rörelsen i praktiken strävar efter att samla medlemmarna kring utrikespolitiska ståndpunkter. Utskottet fann därmed att det inte var förenligt med Sveriges neutralitetspolitik att söka medlemskap i den alliansfria rörelsen. Mot den bakgrunden avstyrktes motionsyrkandet på denna punkt. Vidare har Bertil Måbrink anfört att Sverige bör ingå som observatör i den alliansfria rörelsen. Sverige medverkar där som gäst, och på det sättet finner vi utomordentligt goda möjligheter att utan förpliktelser följa organisationens verksamhet. Om vi nu plötsligt skulle byta fot och söka anslutning som observatör innebär det uppenbarligen att vi har ändrat inställning. Observatörskapet innebär nämligen förpliktelser som att delta i kommittéarbete och i resolutionsarbete vid mötena. Detta är ingen ny ståndpunkt. Redan från starten av den alliansfria rörelsen har Sverige intagit denna ståndpunkt. Och de uppfattningar som jag framför här har betonats i utrikespolitiska debatter på 1960-talet. Det finns inget skäl att vika ifrån att vi vill slå vakt om alliansfriheten och anser det oförenligt med vår neutralitetspolitik att söka medlemskap eller delta som observatör. Herr talman! Ärendet har varit föremål för en grundlig behandling vid tidigare riksmöten och i utskottet i år. Mot den bakgrunden tänker jag inte fördjupa mig mer i ämnet utan yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Helt kort: Jag kan bara konstatera att jag inte fick svar på de två frågor som jag ställde, där jag bad om en konkretisering. Vi får väl då återkomma och tjata om den här frågan tills vi får svar.

Herr talman! Helt nyligen debatterade vi här i kammaren förhållandena i Turkiet och östra Medelhavsområdet med anledning av Turkiet och dess regim. Även när det gäller den här frågan, Cypern, är naturligtvis det internationella läget i allra högsta grad aktuellt. En av de saker som vi har tagit upp i vår reservation gäller just Turkiets roll i konflikten på Cypern. Turkiet är nämligen i högsta grad skuld till dagens Cypernproblematik, dvs. delningen av ön. Som vi framhållit i vår reservation är det de turkiska trupperna som är de främmande trupperna på Cypern, naturligtvis bortsett från FN-kontingenten. Därför måste naturligtvis alla lösningar av den här konflikten i första hand innebära, inte som det står i utrikesutskottets betänkande att alla utländska trupper skall dras tillbaka, utan att de turkiska trupperna skall dras tillbaka. Jag vet inte vilka andra utländska trupper än de turkiska som utskottet kan åsyfta. Det är alltså detta som för oss är den viktiga punkten i yrkandet 2 i vår motion och i den reservation som vi har fogat till utskottsbetänkandet. Det är Turkiet som har invaderat och ockuperat, och enligt vår mening behövs det en kraftigare markering från Sveriges sida. Turkiet måste verkligen i det här fallet utpekas som angripare och ockupant. Bakom Turkiet står naturligtvis, vilket vi också debatterade i förra veckan, USA, som har Turkiet som en av sina främsta baser i detta område. Området har naturligtvis blivit än viktigare efter vad som hänt under de senaste åren. kontrollen över Iran förlorades, var man tvungen att flytta över mycket mer av verksamheten i det här området till turkiskt territorium. Därför är USA-regimen mycket mån om att hålla Turkiet om ryggen. Man kan således i detta sammanhang utpeka Turkiet, och bakom Turkiet USA, som ansvariga för Cypernkonflikten. Det är vad vi har velat framhålla i yrkande 2 i vår motion, liksom också i reservationen. Sedan till Sveriges eget engagemang, framför allt beträffande den FN-kontingent som Sverige har på Cypern sedan åtskilliga år tillbaka. I detta utskottsbetänkande, liksom också i tidigare utskottsbetänkanden, har man kunnat märka en viss oro över att FN-kontingenten kan bidra till ett permanentande, i all evighet, av förhållandena på Cypern. I reservationen framhåller vi att Sverige litet kraftigare borde påpeka denna risk. Det är den ena sidan av saken. Dessutom är det ju alldeles klart att det är kostsamt för Sverige. Kostnaderna ackumuleras, eftersom många stater inte deltar när det gäller den här FN-insatsen. Nyligen har tilläggsbudgeten diskuterats, varvid vi i efterhand fick godkänna en ny utdebitering för Cypernkontingenten. Naturligtvis kommer detta att upprepas så länge inte Sverige klart tar ställning och säger ifrån, att om det inte blir ett positivt resultat av förhandlingarna, kan Sverige inte hålla FN-trupper på Cypern decennium efter decennium. Man kan också ifrågasätta om det här militärkommandot ger en så särskilt bra militär utbildning eller så särskilt värdefulla militära erfarenheter. Det är också en sak som kan diskuteras. Men i vilket fall som helst bör Sverige kraftigare markera, att om man inte kommer till en lösning är vi inte heller villiga att hålla trupper på Cypern, eftersom det hela långhalas och skjuts upp och ingenting händer. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen.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

Vad sedan gäller skuldfrågan kvarstår fortfarande att det är Turkiet — och bakom dem USA — som står för skulden i detta sammanhang. Jag tror inte att det på något sätt skulle försvåra en förhandlingslösning om Sverige på ett tydligare sätt markerar detta. När det gäller Turkiet i övrigt har vi inte tvekat att peka på vad dess regim står för och vilken roll Turkiet i dag spelar i det här området, östra Medelhavet och västra Asien. Vidare: Man kan inte bums dra tillbaka en FN-styrka. Det har vi inte heller sagt, men vi har hänvisat till den indirekta kritik som ändå finns i utskottsbetänkandet — och som fanns med också i fjolårets betänkande. Det har anförts att vi inte kan låta detta bli en permanent situation, utan att vi måste på något sätt se till att Sverige kan påverka det hela. Sverige skulle mycket väl kunna säga: Om man efter de förhandlingar som skall ske — inom förslagsvis det närmaste året eller de närmaste två åren — inte kan se någon ljusning i problematiken, kommer vi inte att ställa upp med styrkor på Cypern längre, eftersom de inte fyller något ändamål. Vi kommer bara att permanenta situationen, och det kostar dessutom — vilket bör nämnas i det trängda ekonomiska läge som vi ofta talar om och som alla känner till — en väldig massa pengar.

Herr talman! Jag tänker inte gå in i någon längre debatt i sakfrågan med anledning av socialutskottets betänkande och min reservation. Frågan om abortlagstiftningen och det aktuella läget på området sedan vi fått nu gällande lag är ingående redovisade i betänkandet. Det finns i detta sammanhang anledning att påpeka och understryka det positiva som ligger i den utvärdering som nu görs av abortkommittén. Utifrån direktiven har kommitténs arbete inriktats på mycket viktiga frågor såväl när det gäller utvärderingen och effekten av nuvarande bestämmelser som när det gäller målsättningsarbetet att försöka nedbringa antalet aborter. På denna punkt råder det stor enighet, och jag har fullt förtroende för dem 31 som arbetar i denna utredning. Jag förväntar mig också positiva initiativ och förslag inom ramen för de direktiv som utredningen har. Ingen av de utredningar som arbetar har emellertid fått i uppdrag att utreda frågan om fostrets rättsskydd i hela dess vidd. Det är detta som jag vänder mig mot i min reservation. Jag anser att tiden nu är inne att förutsättningslöst utreda frågan om ett långtgående rättsskydd för fostret. Foster har liv, och vi måste därför utgå från ett berättigat anspråk på rättsskydd för detta mänskliga liv. Jag är medveten om att denna fråga är mycket svår och komplicerad, men det får inte innebära underlåtenhet när det gäller att handla. Vi lever i ett samhälle med hög teknisk och medicinsk standard, och utvecklingen kommer att fortsätta. Det skall vi vara tacksamma för, och vi skall vara positiva till utvecklingen. Vi skall vara tacksamma för de insatser som skickliga vetenskapsmän, forskare och tekniker gör i människans och livets tjänst. Framstegsfientlighet, som tyvärr märks på vissa håll, är negativ och måste motarbetas. Det gäller för oss att koppla det positiva i den mänskliga utvecklingen med grundläggande värderingar. Här kommer också frågan om rättsskyddet in i bilden. Det är inte enbart abortfrågan som aktualiserar fostrets rättsskydd utan även frågor som fosterdiagnostiken, provrörstekniken m.m. Herr talman! Jag vill understryka att jag känner stor ödmjukhet inför dessa svåra frågor, och jag hyser också respekt för mina kamrater i utskott och kammare som har en annan uppfattning än jag själv. Men jag anser att det nu är hög tid att utreda frågan om fostrets rättsskydd i hela dess vidd. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! I abortlagen finns det inte längre några särskilda indikationer som tillåter abort. Men om en graviditet har pågått längre än 18 veckor får inte kvinnan själv besluta om abort, utan hon måste ha socialstyrelsens tillstånd. Detta regleras i 3 § abortlagen. Ett sådant tillstånd får lämnas om synnerliga skäl finns till abort. Ärenden rörande abort efter 18:e veckan avgörs av en särskild nämnd inom socialstyrelsen, den s.k. abortnämnden. Allt sedan 1975, när den nya abortlagen trädde i kraft, har antalet senaborter legat på en låg och stabil nivå — mellan 330 och 340 per år, vilket motsvarar 120 av det totala antalet gjorda aborter. Här kan man se en påtaglig skillnad i förhållande till den situation som rådde vid 1970-talets början. Då gjordes mer än 1 000 senaborter eller drygt 5 20 av det totala antalet. Vid denna tid gjordes över huvud taget en stor andel av aborterna senare än efter tolfte veckan. Under de år som den nya lagen har varit gällande har de allra flesta ansökningarna om senabort bifallits. Bara omkring 10 76 har avslagits. Hälften av dessa har avslagits i brist på ”synnerliga skäl”, hälften därför att fostret bedömts såsom viabelt, dvs. livsdugligt. Anledningen till att de flesta kvinnor som ansöker om senabort har fått sin ansökan beviljad är att dessa kvinnor vanligen har mycket starka skäl för detta. Fördelningen på de tre huvudgrupperna av skäl för ansökan om senabort har varit ganska likartad åren 1977 och 1978: fosterskada eller missbildning 10 90, medicinska faktorer 10 96 och övervägande sociala faktorer ca 75 9o. För 1980, då en undersökning gjordes, ligger andelen beviljade senaborter på grund av fosterskada så högt som 23 £. Abortfrågan och kvinnors rätt till fri abort har angripits från reaktionärt håll. Dels har vissa politiker från borgerligt håll attackerat och ifrågasatt den fria aborträtten, dels bedriver vissa organisationer i vårt land och internationellt en vulgär propagandaverksamhet gentemot de fria aborterna. Dessa verksamheter måste tillbakavisas. Många kvinnor och kvinnoorganisationer mobiliserar nu ett försvar för denna rätt, en rätt som det har tagit många år att förverkliga. Sedan hösten 1980 har speciellt senaborterna debatterats, och socialstyrelsen har angripits för att den har varit alltför liberal i sin bedömning av vad som kan sägas vara ”synnerliga skäl”. I utskottets skrivning finns en mening, som jag tycker borde ha utgått just därför att den går dessa reaktionära angripares ärenden och speglar en värdering som är mycket farlig. Det gäller den mening på s. 12 i betänkandet som börjar med ”Utskottet delar” och som slutar med ”veckan tillämpas”. Jag har reserverat mig för att denna mening skall utgå, och jag yrkar, herr talman, bifall till min reservation.

Herr talman! Utskottet har framhållit att vi i detta läge skall undvika en större debatt och ett ställningstagande. Jag förstår av föregående talare att de har tagit intryck av utskottets inställning. Vid riksmötet 1979/80 begärde vi i ett enhälligt betänkande att abortlagen och dess tillämpning skulle utvärderas. Det sades i utskottsbetänkandet att grunderna, dvs. kvinnans självbestämmanderätt och de gränser som satts vid 12:e resp. 18:e veckan, inte skulle rubbas. Men f.ö. skulle utvärderingen ta fasta på bl.a. de förebyggande åtgärderna och rådgivningen till kvinnan i den situation då hon söker abort. Vi frågade oss också vad de regionala skillnader som fanns kunde bero på, och vi menade att en kommande abortkommitté borde titta på detta. I ett senare läge har JO tagit upp de sena aborterna. Regeringen har fått JO:s skrivelse och överlämnat den till abortkommittén för att kommittén skall se efter vad som kan ligga i de anmärkningar JO har gjort. I utskottet säger vi helt följdriktigt att man bör vänta på denna utvärdering, liksom på hela utvärderingen av abortlagen. Den reservation som Göte Jonsson talade för anlägger ett mycket bredare perspektiv, vilket kanske framgick av hans anförande. Det är helt enkelt fråga om att återföra lagstiftningen till vad som gällde före 1975. Det rådde delade meningar när abortlagen antogs 1975. Många befarade — och jag tillhörde dem — att antalet aborter skulle stiga starkt. Det har emellertid inte skett, och då menar jag att man får ta hänsyn till det. Aborterna har i själva verket en vikande kurva, inte bara i Sverige utan också i de övriga nordiska länderna. Dessutom har man vunnit det som Inga Lantz var inne på och som naturligtvis är mycket väsentligt, nämligen att aborterna sker i ett tidigt stadium. De sena aborterna har blivit betydligt färre. Till saken hör också att tonårsaborterna minskat. Vad utskottet sade för två år sedan var i själva verket detta: Vi skall försöka fortsätta på den här vägen. Vi skall stärka de insatser som kan göras för att minska antalet aborter och motarbeta den utveckling som tidigare varit på gång. Abortkommittén har lagt fram ett par diskussionspromemorior som f. n. är föremål för remissarbete. Vi har också att vänta abortkommitténs slutresultat inom en nära framtid. Det vore olyckligt, herr talman, om man i dagens läge fattade andra beslut än att vänta på abortkommitténs slutliga betänkande och den beredning som därefter kan ske i regeringskansliet. Jag yrkar alltså bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 5 och yrkar avslag på de två reservationer som finns.
Herr talman! Evert Svensson sade att min reservation innebar att vi skall återföra lagstiftningen till vad som rådde före 1975. Jag vill bara säga att det inte är innebörden i min reservation. Reservationen är snarare framåtsyftande. Med tanke på den snabba utveckling som sker — jag nämnde två tre områden och jag kan också nämna en sådan sak som genmanipulationen — och utifrån den uppfattning jag har att vi måste ge fostret ett generellt ökat rättsskydd bör det tillsättas en förutsättningslös utredning som kan belysa de här frågorna. Mitt förslag i reservationen är således inte bakåtsträvande utan framåtsyftande utifrån den värdering jag har att vi måste ge fostret ett ökat rättsskydd.
Herr talman! Evert Svensson säger att vi skall vänta på abortkommittén. Det tycker jag är helt riktigt. Jag sitter f. ö. med i det arbetet och vet att det snart är klart. Men den mening som jag har reserverat mig mot finns på s. 12 i utskottsbetänkandet: ”Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att få en redovisning av hur abortlagens regler beträffande aborter efter 18:e veckan tillämpas.” Jag vill att den meningen skall utgå. Undertonen i den meningen är en värdering som på ett mycket olyckligt sätt går till mötes den kritik som bl.a. framförts av JO Tor Sverne. Jag tycker inte utskottet har anledning att dela Svernes kritik av socialstyrelsens handläggning, och jag vill på detta sätt protestera emot den skrivning som utskottet står för och som Evert Svensson som socialdemokrat också skriver under. Det är riktigt att abortkommittén naturligtvis tittar på alla aborter, vare sig de är tidiga eller sena. Men den värdering som kommer till uttryck i denna mening tycker jag inte utskottet skulle ha skrivit. Eftersom det är så få aborter som är sena, så litet som 1 26 av det totala antalet, anser jag inte att det är speciellt angeläget att titta särskilt på senaborterna.

Herr talman! Om det pågår en diskussion om senaborterna är det inte egendomligt att utskottet säger att det är viktigt att få verkligheten klarlagd. Om Inga Lantz redan från början vet vad det blir för svar, tycker jag hon kan känna sig lugn. I varje fall diskuteras saken i abortkommittén, och vi tycker det är riktigt att avvakta dess betänkande. Det är värt att understryka att vårt uttalande naturligtvis icke innebär något ställningstagande i dagens läge. Till Göte Jonsson vill jag säga att på s. 13, tredje stycket nedifrån står: ”Enligt utskottets mening finns — särskilt med hänsyn till att abortkommittén planerar att inom en snar framtid avge slutbetänkande — inte anledning att frångå riksdagens tidigare ställningstagande. Om abortkommitténs erfarenheter skulle ge anledning till det kan frågan om innehållet i direktiven till utredningen om barnens rätt eventuellt övervägas på nytt.” Med det avstyrker vi den motion som Göte Jonsson yrkar bifall till. Jagser nog reservationen ett längre gående krav än det som Göte Jonsson talar om. Men vi kan lämna den frågan. Jag tror att vi ändå är överens om att på den här punkten förekommer också en diskussion i medicinska kretsar om var de egentliga gränserna går. Men vi har velat avvakta abortkommittén också på den punkten, och det tycker jag vi kan göra, eftersom dess resultat kommer relativt snart.
Herr talman! Evert Svensson sade att jag kan känna mig lugn eftersom jag sitter i abortkommittén. Nej, i den här frågan kan man inte känna sig lugn, Evert Svensson, inte efter de grova angrepp som gjorts på abortlagen från visst håll. Det kommer väl också angrepp på abortlagen senare i debatten om det går som det har gått vid tidigare diskussioner i den här frågan. Jag tror i stället att man bör vara på sin vakt. Kvinnorna bör vara vaksamma och uttrycka sin oro när det görs förtäckta eller oförtäckta angrepp mot abortlagen. Att låta utskottets mening stå oemotsagd är kanske att ge ett finger åt dem som gör dessa angrepp. Det har förvånat mig att socialdemokraterna inte är mera rädda på den här punkten än de är.
Herr talman! Det finns egentligen ingen anledning att förlänga den här diskussionen ytterligare. Jag vill bara fråga Inga Lantz, om hon verkligen menar att det inte är angeläget att få till stånd en redovisning av hur abortlagens regler om avbrytande av havandeskap efter 18:e veckan tillämpas, med tanke på den diskussion som förs på den punkten. Det måste väl ändå vara angeläget.

Fruktan är ett ord som tränger sig fram. Man talar om en värld i fruktan, om barnens rädsla och om människornas. Fruktan för vad? För kriget, förintelsen och gifterna. Stjärnan Malört har fallit i strömmar och vattenkällor, såsom det siades i Apokalypsen. Det är också en fruktan för en ekonomisk katastrof. Visst förstår jag denna fruktan, men jag är rädd för något annat, som är värre. När Hitler och hans ideologis ansikte i min tidiga ungdom blev tydliga för oss skrev Bertil Malmberg en dikt, där en strof löd: Det enda som kan locka min frusna röst till sång är ej den egna döden men värdenas undergång. Vid ett symposium på Ersta anordnat av de reaktionära som fru Lantz nyss talade om, vilket hölls just inför 1980-talets början, fick jag tillfälle att skaffa en bok som jag har här i min hand. Titeln säger ungefär följande: Vad har hänt med den mänskliga rasen? Bakom boken står en kristen tänkare och en känd barnkirurg. Den har kommit ut i USA. Redan titelbladet säger att boken handlar om vår snabba och allvarliga förlust av mänskliga rättigheter. Det är den utvecklingen som inger mig fruktan. Författarna tar upp företeelserna aborter, barnamord och eutanasi, och de säger: Framför oss ligger ohyggligheter, som ännu är otänkbara, om den föreliggande trenden blir bestående. Man pekar på det förhållandet att vad som har varit tänkbart resp. otänkbart beträffande hanterandet av mänskligt liv drastiskt och snabbt har förändrats i Västerlandet. Man påminner också om den hippokratiska eden, som är mer än 2000 år gammal, och om Genéevedeklarationen, som antogs av den världsmedicinska generalförsamlingen år 1948. Man pekar på att den hippokratiska eden sedan länge allmänt har omfattats av läkarna. Den har ungefär följande lydelse: Jag vill hävda den yttersta respekten för mänskligt liv alltifrån konceptionen. År 1964 kom här i landet 140 läkares hemställan till Konungen. Jag kan citera ett par avsnitt ur denna: ”Demokratiens hörnsten, dess grundbetingelse, är respekten för människovärdet. Idén om ett obetingat människovärde kan emellertid icke rationellt motiveras. Uppenbarligen har många människor ——— icke något positivt värde för samhället, många av dem icke heller för någon enskild medmänniska. Idén om det obetingade människovärdet som i sig inbegriper livets okränkbarhet, bottnar i tro: tron på Guds kärlek till och mening med varje människoliv, även det eländigaste. Utan denna tro råkar respekten för människovärdet och därmed demokratien i fara och kunna i längden icke försvaras.” Stycket avslutas med två meningar ur Robert Schumans bok För Europa, som i min, kanske inte helt lyckade översättning lyder: Demokratin måste vara kristen eller också inte alls finnas. En antikristen demokrati kommer att vara en karikatyr som under sig döljer tyranniet eller Nr 39 anarkin: Torsdagen den Fruktan — den griper mig som kristen när Sverige i dag presenteras. Vi talar 2 december 1982 om vår solidaritet med de svaga, de handikappade och de plågade. I tre fyra ärenden har vpk här i kammaren försökt att föra fram just de svagas sak. Men skrämmande är likgiltigheten ibland oss inför den abnorma utveckling som fört till en absurd situation, där mer än en fjärdedel av alla foster aborteras. Många talar om fred, men de fredlösa finns mitt ibland oss. Vi talar om kris, men krisernas kris är att respekten för livets helgd och det obetingade människovärdet håller på att urholkas. Vi borde sätta alla våra krafter och resurser i livets tjänst. Vore inte det det normala? Har vi råd med denna verksamhet som avlivar friska och välskapta foster? Jag förstod med en gång att fru Lantz när hon talade om de vulgära och de reaktionära syftade på mig. Jag kan acceptera den beteckningen. Jag tror ändå att jag står just för livet, för det okränkbara. Det är något orimligt och abnormt som har hänt ibland oss. Hur förrådd är inte kvinnan! Varje kvinna vill livet. Kvinnan har varit den starkare, renare och sannare människan. Jag har, trots att jag inte är någon stor författare, skrivit ett antal böcker, och i flera av dem har jag tecknat kvinnoporträtt. I regel har jag hämtat motiven från historien. Jag har då tänkt: Var skulle vi ha stått, om inte kvinnan hade varit den starkare? I dag är kvinnan förrådd. Jag vill återge vad den norske läkaren Björn Roksand har skrivit. Han är inte en kristen bekännare. Han har varit verksam i Arbeiderpartiet och tillhörde en rådgivningsbyrå i Oslo som han senare hoppade av. Jag har möjlighet att visa citat, om någon tvivlar på att han för sin del anser följande: Det finns ingen kvinna som inte förr eller senare får något men av en oönskad abort. Och han anser att ingen innerst inne önskar abort. Mårten Werner har under många år i riksdagen och under sin gärning som förkunnare och själavårdare gjort mycket för de svaga och ringaste. Han har nu lämnat riksdagen, men väckte i januari i år en motion som också jag undertecknade. Jag anser att motionen, som utgör en del av underlaget till detta betänkande, är riktig och beaktansvärd. Jag vill till sist citera två stycken ur denna motion, som följer på konstaterandet att den uppfattning som abortlagens huvudprincip bygger på numera är antikverad: ”Ingen insiktsfull bedömare kan längre betrakta ”fostret som en del av kvinnans kropp". Det är tveklöst en egen individ enligt all medicinsk sakkunskap.” En egen individ, men utan fred. ”Enligt riksdagens fjolårsbeslut vill man alltså slå vakt om de ofödda barn som riskerar att skadas, men inte om dem som riskerar abort av andra skäl. Detta är en underlig logik. I konsekvensens och den kristna humanitetens namn yrkar vi att utredningen om rättsskydd åt ofödda barn skall gälla alla och inte enbart en smärre grupp.” Jag vill med detta — vi kommer inte längre nu — yrka bifall till Göte Jonssons 37 reservation. Men jag vill också än en gång uttrycka min fruktan och min förtvivlan över att vi står i ett samhälle och i ens.k. demokrati, där det inte är självskrivet som läkareden en gång angav och som vi i den kristna kyrkan har trott vara heligt och rätt — livets okränkbarhet.

Herr talman! Att detta är en svår fråga är alla medvetna om. Att den rör livets helgd är vi också medvetna om.

Privat, för oss själva, kan vi ha olika inställning. Jag tänker på kvinnan, när en oönskad graviditet inträffar och hon då har att ta ställning i sin situation och med den livsinställning hon har. Men vi som skall stifta lag och som skall föreslå åtgärder, vi måste handla så att slutresultatet blir bra. I de länder som egentligen följer den linje Tore Nilsson företräder — jag har djup respekt för hans allvar i denna fråga — görs ett större antal aborter och dessutom illegala aborter. Jag vill inte medverka till en sådan situation.

Herr talman! Den inställning som Evert Svensson här framför är alltså lagstiftarens resignation. Vi kan inte stifta lagar, därför att de inte kommer att efterlevas. Vi har alltså kommit i en situation där rättslösheten har nått den nivån att samhället säger: Du skall icke dräpa. Detta bud är bra och riktigt, och det håller vi på när det gäller krig och annat. Men det går inte att använda det budordet och den lagstiftning som bygger på det, och då kan vi alltså inte säga annat än att vi fortsätter som vi gör. Jag förstår Evert Svensson, och på sätt och vis har han rätt. Men det han säger avslöjar för oss alla var vi har hamnat. Jag återfann av en händelse i dag en bok-— jag vill inte säga att den är felfri — som heter De 140 läkarnas hemställan, och där tas hela detta sammanhang upp. Det är någonting som har skett i vårt land som har raserat grundvalarna för demokratin, genom att rasera kristendomens grundvalar. Jag ger Evert Svensson rätt i att vi är i ett läge där vi kan räkna med att det skulle kunna bli illegala aborter. Jag kommer att tala i en annan fråga i dag som gäller läromedel i skolorna, och jag menar att även här måste ansvariga politiker och den nytillträdda regeringen gå in och undersöka hur vi skall få Sverige på dess grund igen. Vi måste ge människorna, barnen och ungdomen, något som är en kraft och en styrka och som så småningom förändrar. Vi kanske inte kan nå det målet så fort, men en kursändring skulle betyda oerhört mycket. Jag var mycket besviken på de borgerliga regeringarna. När jag på 1960-talet agerade i dessa frågor trodde jag att socialdemokraterna var ensamma om sin kallsinnighet, men jag har upplevt att det tydligen är likadant över hela fältet. Runt om i Sverige finns det emellertid — det vet också Evert Svensson — tusenden, ja, miljoner människor som frågar efter en förändring. Evert Svensson vet liksom jag att det finns mängder av kristna som ser på oss riksdagsmän och funderar över om vi accepterar vad som sker. Jag medger att vi just nu, när utredningens betänkande snart kommer att föreligga, inte kan gå längre än till att stödja reservationen, men det är ett önskemål och en förhoppning hos mig att trenden nu skall vända.
Herr talman! Min replik skall bli kort — jag tror inte att vi kommer längre. Det är inte så, Tore Nilsson, att det finns en kallsinnighet inför frågan, utan det är så att vi funderar över vilken väg som leder till det bästa resultatet.

Herr talman! Vid socialutskottets behandling av de motioner som tas upp i betänkandet nr 5 har majoriteten i den moderata gruppen haft en inställning som till stora delar sammanfaller med de synpunkter och överväganden som Göte Jonsson redovisat här i kammaren. Vi har dock valt att hantera ärendet utifrån en annan utgångspunkt, som jag här kortfattat skall redovisa. De motioner som är väckta behandlar dels frågan om översyn av tillämpningen av abortlagens bestämmelser om abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan, dels frågan om vad som avses med ”synnerliga skäl” för aborter efter 18:e havandeskapsveckan och slutligen rättsskyddet för det ofödda barnet. Som framgår av utskottsbetänkandet har liknande motioner tidigare aktualiserats här i kammaren vid ett flertal tillfällen. I samband med 1979/80 års riksmöte behandlades ett motionsyrkande om en utvärdering av abortlagen och en intensifierad information till abortsökande. Riksdagens beslut ledde då till tillkallandet av 1980 års abortkommitté. Det är riktigt att kommittén i sitt arbete skall utgå från den huvudprincip som abortlagen bygger på, nämligen kvinnans rätt att själv inom vissa gränser avgöra om graviditeten skall fullföljas eller ej. Vi har från majoritetens sida i den moderata utskottsgruppen funnit det angeläget att avvakta kommitténs slutbetänkande, som kommer att avlämnas under 1983, då kammaren med ett betydligt fylligare material som grund får ta ställning till eventuella ändringar i abortlagen. Herr talman! Vi har också funnit det angeläget att nu peka på det framgångsrika arbete som bedrivits ur informationssynpunkt. Kampanjen på Gotland om sex och samlevnad visade sig ha som effekt ett snabbt sjunkande antal aborter. Även på andra håll i landet har upplysningsoch samlevnadsundervisning givit goda resultat. När abortkommitténs slutbetänkande föreligger kommer också konkreta förslag om abortrådgivning och abortförebyggande åtgärder att presenteras. Vi har därför, herr talman, liksom utskottsmajoriteten nu inte funnit skäl frångå riksdagens tidigare ställningstagande i frågan, eftersom abortkommitténs slutbetänkande snart kan väntas ligga på riksdagens bord för behandling. Vi fäster också stor vikt vid kommitténs kommande förslag om rådgivning och abortförebyggande åtgärder, som tillsammans med samlevnadsundervisningen i skolan kan komma att få mycket gynnsamma effekter på den för dagen dystra abortstatistiken. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Vi är inte kallsinniga inför abortfrågorna. Tvärtom är vår ödmjukhet mycket stor. Det kan aldrig vara någons önskan att en graviditet skall avslutas genom ett abortingrepp. Trots detta vedertagna faktum utförs ett stort antal aborter. Detta sker världen över, oavsett om lagar förbjuder det eller ej. I Sverige har varje kvinna rätt att själv besluta om graviditeten skall avbrytas eller inte fram till 12:e graviditetsveckan. Efter denna tid skall en kuratorsutredning ingå, och efter 18:e graviditetsveckan beslutar socialstyrelsen. Antalet sena aborter, dvs. efter 18:e graviditetsveckan, har under det senaste årtiondet sjunkit. Tidigare, exempelvis 1968, avbröts ett antal graviditeter ända upp i 24:e veckan. Det procentuellt största antalet aborter genomfördes i vecka 11 och följande. I dag avbryts 95 96 av graviditeterna senast i 12:e veckan, och det sker med en metod som inte utgör en sådan påfrestning och risk för modern som ett ingrepp senare under graviditeten utgör. 1980 års abortkommitté har i två delbetänkanden dels beskrivit hur samlevnadsundervisningen bedrivs i skolorna, dels presenterat intervjuer med kvinnor i abortsituationen och med sjukvårdspersonal som är involveradiabortingreppet. I det första betänkandet, Lära leva tillsammans, påvisas brister i skolans samlevnadsundervisning. Betänkandet drar också slutsatsen att om vi kan förbättra denna undervisning, finns stora möjligheter att barn föds som är planerade och välkomna barn. I intervjusammanställningen Röster och bilder klargörs att varje abortingrepp föregås av ett beslut som kvinnan fattar — dock inte utan kamp och kris. Man kan inte generalisera i ett fördömande av abort. Det finns trots allt ett inslag av medmänsklighet även här. Brister i våra preventivmedel, relationsproblem, arbetsmarknad och ålder är faktorer som, ensamma eller tillsammans, gör aborten till ett alternativ. Abortkommittén beräknar att slutbetänkandet föreligger under början av 1983. De kommittédirektiv som föreligger är då verkställda. Det bakgrundsmaterial som finns i abortkommitténs betänkande kommer också att besvara motionskraven från Arne Lindberg och Ulla Ekelund i deras motion 1981/82:1302. Sexoch samlevnadsundervisningens brister bör avhjälpas. Preventivmedelsrådgivningen, med allt vad den innefattar, bör även ges Nr 39 möjlighet att nå så många människor som möjligt. Ett efterföljansvärt Torsdagen den exempel är det försök som gjorts i Västerbottens län med rådgivning på 2 december 1982 industrier — i det här fallet Volvo Umeverken — och på regionsjukhuset, som är en stor arbetsplats. Mycket återstår att verkställa, och alla goda krafter behövs för att komma till rätta med abortsituationen och för att minska antalet aborter. Jag ser detta som ett arbete i livets tjänst. Herr talman! Jag yrkar med det sagda bifall till utskottsbetänkandets förslag.

Herr talman! Jag brukar inte delta i offentliga meningsutbyten i abortfrågan, för var fjärde kvinna i fertil ålder som man möter har numera gjort abort, vilket säkert för många har varit ett moraliskt problem, och de är naturligtvis känsliga och sårbara när sådana ämnen förs på tal. Vad jag nu vill säga gäller därför inte direkt abortfrågan, men väl begränsningen i tilläggsdirektiven till utredningen om barnens rätt, med avseende på de ofödda barnens rätt. I förrgår deltog jag i ett sammanträde med Svenska läkaresällskapets etiska delegation. Bland andra ärenden förelåg en skrivelse från professorn i klinisk genetik i Uppsala, Karl-Henrik Gustavson. Med den utveckling av fosterdiagnostik, provrörsbefruktning och implantering av humana foster som nu är på väg ute i världen och den laboratorieforskning med användning av unga mänskliga embryonala foster som det berättas om, får frågan om det ofödda barnets rätt en mycket vidare innebörd än vad man för bara några få år sedan kunde tänka sig. Jag tycker därför att det knappast är rimligt att göra en sådan begränsning i utredningsuppdraget som det tycks vara fråga om. Detsamma gäller också i viss mån förbudet mot att diskutera tidsfristerna. Än så länge gäller kanske beträffande fosterdiagnostiken att den passar ganska bra med 18-veckorsgränsen. Men om laboratorieproven och deras resultat — och det har man all anledning att tro —i framtiden kommer tidigare, hur skall man då se på den saken? Skall man t.ex. få abortera ett foster bara för att det är av ett annat kön än vad föräldrarna tänkt sig? Kort sagt, herr talman, jag tror att man bör se på frågan om det ofödda barnets rätt ur ett vidare perspektiv. För den skull kommer jag att lägga min röst för Göte Jonssons reservation.